Herr talman! Det fanns uppslagsändar i herr Nilssons i Bästekille anförande som i och för sig kunde föranleda en jordbruksdebatt. Jag begärde emellertid inte ordet för att få i gång en sådan, utan det är bara på en enda punkt som jag vill något utveckla vad herr Nilsson har sagt, nämligen i fråga om importen av kött från Danmark. Jag tar upp den frågan därför att den just i dagarna är omskriven i tidningarna och diskuterad och därför kanske förtjänar att bli belyst så att kammarens ledamöter får det rätta sammanhanget. När vi köper kött från Danmark betalar vi danskarna ungefär kr. 3: 25 per kilo. När detta kött går över gränsen till Sverige beläggs det med en avgift på kr. 3:19, d.v.s. nästan lika mycket som köttet kostar i Danmark. Denna avgift har ju kommit till för att skydda det svenska jordbruket genom att möjliggöra en hög prisbildning för de svenska jordbrukarna. Men om vi nu konstaterar att danskarnas notering kan ha växlat med 20 eller 30 öre från en dag till en annan — ty sådant inträffar — är det klart att den väsentliga orsaken till det höga pris som importvaran får, herr Nilsson, är det höga gränsskydd vi har. Låt oss således inte förledas att av dessa små växlingar i den danska noteringen dra den felaktiga slutsatsen att det inte skulle löna sig med import av kött. Jag tyckte det var nödvändigt att göra det tillrätta

Herr talman! Få frågor om ens någon har haft förmågan att under decennier dominera den politiska debatten som bostadspolitiken och därmed sammanhängande spörsmål. Inte minst i årets kommunalpolitiska valrörelse har denna fråga återigen dominerat och använts i mycket hög grad, i något fall på ett föga hederligt sätt. Att frågan haft betydelse för valutgången är ofrånkomligt. Det är ingen hemlighet att det råder bostadsbrist i många av våra större tätorter. Det båtar föga att förklara att vi bygger mera i vårt land än man gör i något annat land — kvar står faktum att det råder brist på bostäder. Men i politiska sammanhang är det inte helt oantastligt att bara tala om denna brist utan att med ett ord söka förklara dess orsak och bakgrund. Vi har under hela efterkrigstiden haft och har fortfarande den situationen, att vårt lands näringsliv genomgår betydande förändringar. Dessa förändringar är av många olika slag men har ett gemensamt drag av stor betydelse, nämligen att landsbygdens folk i betydande omfattning söker sig till industriorterna i avsikt att där skapa bättre försörjningsbetingelser för sig än dem hemorten har att bjuda. Trots att denna ström av arbetskraft varit och är betydande pågår samtidigt en inflyttning av utländsk arbetskraft i en omfattning som vi aldrig tidigare upplevat i vårt land. Industriföretagen på respektive orter anser båda de nämnda faktorerna vara nödvändiga för den industriella expansionen. Ingen vill ju heller hindra industriens utveckling. Tvärtom vill vi med alla medel befrämja denna — dock under den bestämda förutsättningen att den industriella expansionen inte tillåts framtvinga en boendeform för de anställda som är klart undermålig. Tendenser i sådan riktning saknas inte. Samtidigt med denna för bostadsförsörjningen påfrestande situation pågår en omgestaltning av medborgarnas tänkande i bostadsfrågan som klart ger uttryck för önskan om en betydligt förbättrad bostadsstandard i både miljöoch utrymmeshänseende. Att det ökade välståndet givit detta utslag måste betraktas såsom något positivt — något som inte bör och inte får förhindras eller motarbetas. Jag behöver inte exemplifiera min framställning — saken står helt klar för kammarens ledamöter — när jag säger att det statliga stödet i fråga om bostadskostnaderna har undergått betydande försämringar den senaste tiden samtidigt som ett onormalt ränteläge i betydande grad tynger boendekostnaderna. Att dessa två omständigheter tillsammans betytt åtskilligt för valutgången har vi ingen anledning att betvivla och heller ingen anledning att fördölja. Under året har också vid olika tillfällen den meningen framförts, att det inte längre finns anledning att lägga sociala aspekter på bostadsförsörjningen. Oavsett vilka eller hur många som framfört denna mening vill jag på det bestämdaste opponera mot den. Så länge vi har brist på bostäder är denna tanke horribel, och även om bostadsbristen snabbt skulle klaras av kommer så många undermåliga bostäder att finnas kvar i våra större tätorter, att de utgör ett stort socialt problem som varken stat eller kommun kan blunda för. Fråga hälsovårdsnämnderna i våra större tätorter, fråga olika sociala myndigheter här i Stockholm och annorstädes — det räcker för att få ett entydigt och klart svar! Fråga polisen i våra storstäder hur många människor som per dygn bebor rivningshusen i de olika städerna — fråga om man anser att denna miljö befrämjar den sociala anpassningen för dem som bor i rivningshusen! Ja, vi behöver för resten inte fråga. Vi vet allesammans svaret. Vi vet hur trångboddhet och trist boendemiljö verkar deprimerande även på dem som med allvar försöker anpassa sig till en arbetsuppgift i vårt samhälle. Riksdagens förändring av räntesubventionerna till bostadslånen har naturligtvis motiverats med vårt finansiella läge, men det har säkerligen också spelat en betydande roll att den borgerliga pressen frenetiskt dag efter dag har häcklat bostadssubventionerna. Man har ansett det som höjden av löjlighet, att vi — som det sagts — betalar varandras hyror över skattsedeln. Det är obestridligt att så har skett i viss utsträckning, men varför skulle just en sådan transaktion vara så löjeväckande? Finns det egentligen någon fråga, som har så stort gemensamt intresse för vårt folk som bostadsfrågan? Är den inte värd att lösas med gemensamma ansträngningar? Så snart det gäller bostäder kommer det krassa ekonomiska tänkandet in i bilden. Då talar vi om amortering och förräntning på ett helt annat sätt än när det gäller andra problem. Vi nämner t.ex. aldrig orden förräntning eller amortering i samband med kostnader för vårt försvar, vårt skolväsen, vår sjukvård eller vår socialvård, men i bostadsfrågan är vi låsta av gällande räntesats. Om industrien har högkonjunktur — som den glädjande nog har och har haft länge — åker alltså räntan i höjden, vilket omedelbart medför avsevärda hyreshöjningar. Finns det inte möjligheter att lösa dessa problem på ett bättre sätt? Vi har anledning att fråga oss, om vi inte skulle kunna se betydligt mindre traditionsenligt på bostadsproblemet både när det gäller förräntning och beskattning. Jag tror att detta är nödvändigt, därför att fördelningen av det stöd som nu utgår till bostadsbyggandet har snedvridits av utvecklingen. Det stöd som i dag utgår till egnahemsbyggare, går endast i undantagsfall till den som bäst behöver det. Däremot är stödet otvivelaktigt betydelsefullt för villabebyggelsen i och för sig. De som i dag bygger egnahem är oftast människor som har relativt goda inkomster eller som disponerar ett betydande eget kapital. Den familj däremot som har en stor barnskara och av den anledningen i hög grad är i behov av eget hem, har som regel ingen möjlighet att ta emot statens stöd på grund av sin egen medellöshet. I det sammanhanget vill jag också framhålla den nuvarande skattelagstiftningens orimlighet. En person som har tillräckligt god ekonomi för att bygga ett eget hem får, förutom gällande räntesubventioner, en skattelättnad som den i hyreseller bostadsrättslägenhet boende inte får. Varför är det så? Villaägaren får göra avdrag i sin deklaration för de räntekostnader han har för villan. Även för ett hyreshus eller bostadsrättshus föreligger dylika ränteutgifter. Dessa ligger för närvarande på omkring 60 procent av hela hyreskost naden, men dessa 60 procent är icke att betrakta som avdragsgill utgift i deklarationen. Man kan fråga sig, varför det är på detta sätt. Jag kan inte se någon reell skillnad mellan det förhållandet att en person lånat 100 000 kronor till ett villabygge eller det förhållandet att hundra personer slagit sig samman och lånat till sina bostäder i ett hyreseller bostadsrättshus. Även i andra avseenden är ändringar av nuvarande ordning starkt befogade. Riksdagen har i årtionde efter årtionde stridit om den s.k. markvärdestegringen, utan att ett tillfredsställande resultat ännu har uppnåtts. Samtidigt har vi ett fastighetsbelåningssystem som på ett markant sätt påskyndar markvärdestegringen. Detta sker därigenom att de byggda fastigheternas s.k. fasta lån ligger kvar i fastigheten även om denna råkar bli 100 eller 200 år. Oftast har den aldrig haft så stort värde som när den är färdig att rivas. När fastigheten slutligen skattar åt förgängelsen överförs dess försäljningspris omedelbart och utan svårigheter till den uppröjda tomten, som därigenom betingar en betydande kostnad, vilken i sin tur kommer att få förräntas av den nya fastighetens hyresgäster. Man har anledning att fråga: Hur länge skall vi fortsätta med detta system? Är det inte hög tid att det förändras? Kan det vara rimligt att exempelvis den som vill bo i den centrala delen av en stad i sin bostadskostnad skall förränta allt vad som tidigare byggts på berörda tomt? Här i Stockholm får man väl i så fall räkna från Birger Jarls dagar. Jag vet inte hur många husgenerationer man kan spåra i våra äldre städers centrala delar, men man kan inte underlåta att i detta systems tillämpning se förklaringen till våra mycket höga tomtkostnader. Att dessa centralt belägna tomters höga värde sedan smittar av sig på de därefter närmast belägna är ingenting att förvåna sig över. Denna tendens vandrar sedan ut till de yttersta områdena kring våra tätorter. Herr talman! Markens värdering beroende på för vilket ändamål den kommer till användning vore värd en egen avhandling. Hagoch skogsmark, som i taxeringsvärde inte nått upp till mer än några futtiga ören per kvadratmeter, fördubblas och åter fördubblas i värde i flera varv så snart det blir bekant att den kan komma att användas för byggnadsändamål. I många fall blir ett sådant tillfälle utnyttjat i ren spekulation på ett sätt som verkligen är upprörande. Alla inser och många anser att detta system är ytterst otillfredsställande, men hitintills har man inte lyckats att skaffa fram en effektiv lösning av detta problem. Vi har skäl att förvänta ett resultat av den senaste utredningen i detta avseende, som väl snart kommer att presenteras och vars viktigaste ingrediens säges vara den kommunala förköpsrätten. Redan nu kan det vara befogat att säga att tilltron till effekten av denna förändring inte kan vara stor med tanke på de obetydliga resurser som står till kommunernas förfogande i kapitalhänseende. Tyvärr fungerar kapitalmarknaden så att det är mycket lättare för det enskilda byggnadseller fastighetsbolaget att låna pengar för tomtaffärer än det är för kommunerna. Om dessa förhållanden kommer att fortsätta i samma stil, kommer den kommunala förköpsrätten att i sin funktion vara skäligen betydelselös. Herr talman! Det finns anledning att hoppas att vi skulle kunna få ett avsevärt friskare tänkande i den betydelsefulla bostadsfrågan. Jag upprepar att denna fråga har mycket stor social betydelse. Få ting berör den enskilda medlemmen i samhället närmare än bostadsfrågan. Herr talman! Det har fällts ett yttrande här i dag som jag något skall uppehålla mig vid; det är ett uttalande av herr Bohman som jag har fastnat för. Jag tänkte omedelbart: Är detta verkligen sagt? Menar verkligen herr Bohman vad han då yttrade? Han ondgjorde sig över att den svenska regeringen visade ett alltför stort intresse i avrustningsoch atomvapenfrågan. Han sade klart och tydligt att vårt engagemang för provstoppsavtalets genomförande och för en begränsning av atomvapnens vidare spridning kunde utgöra ett hinder för vårt eget agerande i atombeväpningsfrågan, så att vi om vi skulle befinna oss i den situationen att vi själva ville använda sådana vapen skulle vara förhindrade därtill. Menar herr Bohman verkligen att vi, en av de små staterna, av dessa egoistiska skäl inte skulle påyrka nedrustning eller begränsning av kärnvapeninnehavet? Vi får i detta sammanhang naturligtvis också lägga märke till att herr Bohman uppträder som högerns gruppledare i denna kammare. Det måste således vara högerns mening att regeringen har förtjänat snubbor för att den har uppträtt alldeles för energiskt i avrustningsfrågorna. Anser högern att det är felaktigt av de små nationerna att framföra önskemål om begränsningar i de vansinniga upprustningar som pågår? Tror herr Bohman att freden ligger säkrare om alla de små nationerna har kärnvapen till sitt förfogande? Nej, herr Bohman, det måste tvärtom vara varje människas plikt att efter förmåga medverka till att dessa fruktansvärda vapen kommer under verklig kontroll och helt förstöres. Herr Bohman! Ert yttrande är cyniskt, otroligt cyniskt.

Herr talman! I ett uttalande som Sveriges industriförbund har gjort i höst och som omnämnts i denna debatt, framhålles bl.a.: »En konsekvens av utvecklingen under 1960-talets första hälft har blivit att de vanligaste stabiliseringspolitiska medlen alltmer börjat spela ut sin roll.» Konstaterandet är lika riktigt som väsentligt. Den exceptionellt höga räntenivån har inte lett till någon balans mellan tillgång och efterfrågan på kapital. Den gamla liberala penningpolitikens universalmedel, räntan, tycks verkligen inte längre ha så stor betydelse för vad som kallas den samhällsekonomiska balansen. Orsakerna till detta faktum skall jag här inte försöka analysera. Den ekonomiska utvecklingen ställer på dagordningen inte bara nya problem utan också frågan om nya metoder för att bemästra dessa. Det är väl också om dessa som debatten om den ekonomiska politiken i dag främst borde röra sig. Av Industriförbundets uttalande i övrigt framgår emellertid att förbundet ingalunda dragit några sådana slutsatser av sitt konstaterande. Nej, fortfarande förordas en »fri» och, som det brukar heta, »smidigt fungerande kapitalmarknad». Hur skall man då kunna uppnå balans på denna och helst med rimligare räntor? Recepten är de gamla vanliga. Håll tillbaka och minska efterfrågan på kapital för bostadsbyggandet genom att tillåta de höga räntorna att fullt ut slå igenom i form av ännu högre hyror. Avskaffa all statlig bostadslånegivning! Man vill ha balans på bostadsmarknaden genom sådana hyror som kör bort folket från bostadsköerna. Ett annat recept är att genom politiska beslut minska statens och kommunernas investeringar i sjukhus, daghem och andra sociala anordningar.

Men Industriförbundet vill i alla händelser minska efterfrågan på sociala tjänster och därmed behovet av kapital på det hållet. Vad bostadsbyggandet och den offentliga sektorn skulle avstå när det gäller bankernas utlåning skulle reserveras för näringslivet. Industriförbundet nöjer sig emellertid inte med detta. Man kräver också att affärsbankerna för industriens behov i högre grad skall komma över ATP-fonderna, d. v. s. arbetarnas och tjänstemännens pengar, genom förlagslån. Man anser att det på detta sätt skall vara möjligt att skapa balans på kreditmarknaden. Bankerna skulle alltså få mer att säga till om, samhället mindre. Näringslivets påstådda behov skall tillgodoses på bekostnad av övriga samhälleliga behov. Herr talman! Det talas så mycket om den minskade självfinansieringsgraden inom näringslivet. Klockan är nu över 18 och följaktligen har jag rätt att citera ur konjunkturinstitutets höstrapport, vilket herr Bohman inte ansåg sig kunna göra i förmiddags. Siffrorna beträffande <industriens självfinansieringsgrad visar, att denna visserligen var lägre i fjol än 1964 men att den var ungefär densamma som 1961 och 1962. Det går alltså inte att tala om en minskning av självfinansieringsgraden som en allmän tendens men däremot som en tillfällig tendens. Av siffrorna i rapporten framgår vidare två omständigheter. I fjol ökade industriinvesteringarna kraftigt, och den trenden fortsätter i år. Att självfinansieringsgraden därför tillfälligt minskar är skäligen förklarligt. Den var emellertid även i fjol över 80 procent för industrien som helhet, och det är ju inte illa. Av Industriförbundets uttalande framgår nog, att industrien inte har så särskilt besvärligt med kapital för investeringar, men man vill ha mer kapital för exportkredit. Jag för min del är ingen principiell motståndare till exportkrediter, men skall andra samhälleliga resurser än bolagens användas för detta ändamål, måste man nog också kräva en skärpt valutakontroll, framför allt när det gäller den ohämmade kapitalexporten och valutautflödet över huvud taget, något som vi också krävt i motioner till årets riksdag. Industriförbundets program är desto mer värt att ta fasta på som det i verkligheten ligger till grund för de borgerliga partiernas intentioner i fråga om den ekonomiska politiken, även om detta är litet mer maskerat hos mittenpartierna än hos högern. Programmet är som bekant inte nytt. Vad som är nytt är emellertid, att de borgerliga partierna gått framåt i valet. Hur har detta kunnat ske? Detta program smakar beskt både för de löntagare som har en bostad och för dem som inte har någon. Det ger vidare ett mörkt perspektiv för hela den hittillsvarande sociala trygghetspolitiken. Det kan nog inte bestridas att den främsta orsaken till den borgerliga framgången är att regeringen inte haft eller velat lansera ett verkligt alternativ till den ekonomiska politik, som sammanfattas i detta Industriförbundets höstuttalande. Tvärtom har man sökt gå denna politik till mötes. Sålunda har bostadsbyggandet hållits tillbaka och köerna har växt. Hyrorna har ökat, senast i år och till och med mitt under valrörelsen, genom att man beskurit de samhälleliga insatserna för att hindra de höga räntorna att slå igenom i hyrorna. Kommunala investeringar hålls tillbaka, och oundvikliga sådana har mest fått finansieras genom höjda kommunalskatter. Men stegrade hyror och skatter, som är impopulära ting, har inte skapat någon ekonomisk balans. Genom att alla andra investeringar än i bostäder och på den offentliga sektorn fått fritt fram i fråga om krediter har vi fått en högränta som bara för några år sedan ansågs otänkbar. Denna har också varit en väsentlig orsak till den allmänna stegringen av priser och levnadskostnader. Finns det då möjligheter att föra en annan ekonomisk politik? Jag tycker att det på sitt sätt mest intressanta bland socialdemokratiska valvärderingar är just den passus i statsministerns uttalande i Aftonbladet den 3 oktober, där han på tal om här berörda problem förklarar: »Jag kan medge att kapitalförsörjningen till bostadsmarknaden varit präglad av en viss ryckighet. Men huvudproblemet är ju: vi kan inte ha planmässighet på en avgränsad sektor — bostäderna — utan att kräva större planmässighet för det privata näringslivet som slukar allt mer låneinvesteringar.» Statsministern tillade, enligt den citerade tidningen: »Hitintills har våra instrument varit det liberala samhällets. Nu ser vi en ökad spänning mellan trygghetskravet och blandekonomien. Sannolikt kräver framtiden mycket mer planering över hela fältet.» Detta uttalande tycks visa en viss förståelse för tanken att den hittillsvarande ekonomiska politiken kan behöva omprövas. Vi anser en sådan omprövning oundviklig, om de borgerliga skall kunna pressas tillbaka och arbetarmajoriteten bevaras vid 1968 års val. Om vi finge planmässighet över hela fältet i fråga om användningen av tillgängliga resurser skulle vi kunna införa en väsentligt lägre ränta. Detta skulle bli en viktig broms på prisstegringarna, då räntan inte bara väsentligt påverkar hyrorna utan också priset på andra varor och tjänster. Självfallet behöver näringslivet kapital för rationalisering och expansion. Jordbrukets utveckling kräver mer och billigare kapital. Men inte allt kapital som går till näringslivet — som för övrigt är ett vidlyftigt begrepp — är förnuftig resursanvänding. Nog är väl köerna till bostäder, sjukhus och daghem besvärligare än trängseln i banklokaler, varuhus och vid bensinmackar? Även vissa industriinvesteringar kunde anstå. För närvarande torde exempelvis kapaciteten för elspisproduktion här i landet vara bortåt dubbelt så stor som det inhemska behovet, samtidigt som exporten är ringa. Ingen begär väl för övrigt obegränsat bostadsbyggande eller att den offentliga sektorn skulle stå utanför en investeringsplan, om en sådan funnes. Vad emellertid arbetarrörelsen borde vända sig mot är att det enskilda näringslivets investeringar ligger utanför samhällets inflytande, medan «bostadsbyggandet och den offentliga sektorn skall dirigeras genom politiska beslut och statliga regleringar. Det är just en sådan politik som visat sig leda till köernas och de ständiga prisoch hyresstegringarnas samhälle. Det är självklart att en annan ränteoch kreditpolitik — hur viktig den än är — bara kan bli en del av ett alternativ i den ekonomiska politiken. Men det är en viktig del, inte minst då det gäller bostadsfrågan. En annan räntepolitik kan ge andra hyror, en annan kreditpolitik kan avskaffa ryckigheten i bostadsbyggandet och bilda grundvalen för ett planmässigt byggande med industriella metoder som inte minst för storstadsområdena är av avgörande betydelse. Lika litet som privatkapitalet — i verkligheten storfinansen — bör få bestämma över räntor och hyror, resursfördelning och ekonomisk utveckling, bör det få diktera prisutvecklingen i allmänhet. Jag tillhör inte dem som har en överdriven tro på administrativa åtgärder för att hejda inflationen. Som jag redan sökt säga är den i hög grad beroende av den ekonomiska politiken. Inte desto mindre borde vissa åtgärder kunna spela en betydande roll i samspel med den ekonomiska politiken, såsom i fråga om förbud mot priskarteller, anmälningsplikt för prisstegringar och bättre samhällelig insyn i fråga om prisunderlaget. Vi anser oss inte besitta några märkvärdiga patent för lösandet av de ekonomiska problemen. Vi ställer vissa förslag men vill framför allt stimulera till diskussion och prövning inom arbetarrörelsen av nya metoder och medel i den ekonomiska politiken. Vi betonar som vår uppfattning att ett bättre alternativ måste till, om den borgerliga offensiven skall kunna rivas upp och arbetarrörelsen ånyo ta initiativet och genomdriva en lösning av de problem, som nu bekymrar massorna då det gäller bostäder, hyror, priser och skatter. Jag tillhör också dem som anser, att arbetarrörelsen också måste gå in för en annan militärpolitik än hitills. En vettigare användning av våra resurser kan inte utelämna ett område, som lägger beslag på allt fler miljarder för improduktiva ändamål. Arbetarrörelsen kan inte bemästra våra samhällsekonomiska problem, om generalernas krav utan vidare skall vara lag. Till slut, herr talman, ett par repliker till herr Bengtsson i Varberg. Han påstod här i dag att kommunisterna i sitt budgetförslag till årets riksdag föreslagit omkring 500 miljoner i ökade statsinkomster, bl.a. genom höjd bolagsskatt men att vi skulle ha föreslagit bortåt 1000 miljoner i ökade utgifter, bl.a. då det gäller folkpensionärerna. Den senare siffran är felaktig. Vi har inte föreslagit högre statsutgifter än vad vi föreslagit i ökade inkomster. Jag vet inte var herr Bengtsson i Varberg har fått sina felaktiga siffror ifrån men missöden kan ju understundom inträffa. Sedan talade herr Bengtsson i Varberg om det för prisutvecklingen riskfyllda i att med bolagsskattemedel fylla på efterfrågeöverskottet genom att exempelvis kraftigare höja folkpensionerna. Man kunde av herr Bengtssons framställning få den uppfattningen att han anser att högre priser generellt beror på efterfrågeöverskott. Men, herr Bengtsson, låt oss ta praktiska exempel. Som bekant har priserna mest stigit på livsmedel, men inte beror väl detta på efterfrågeöverskott. Här har vi ett produktionsöverskott, som vi måste dumpa ut på världsmarknaden och som renderar oss exportförluster på ett par hundra miljoner kronor om året. Jordbruksministern kan verifiera dessa siffror. Om folkpensionärer och barnfamiljer kunde konsumera någon del av detta överskott vore väl ingen skada skedd. I varje fall kunde inte detta öva något inflytande på livsmedelspriserna. Detsamma kan man nog säga om många andra varor. Priset på bostäder, d.v.s. hyrorna, har som bekant ökat kraftigt. Jag har själv som hyresgästrepresentant varit med om hyresförhandlingar, men jag har aldrig hört att någon krävt högre hyror på grund av efterfrågeöverskott, däremot på grund av höjda räntor och minskat bostadsstöd, som beslutats av regering och riksdag. Bolagens köpkraft kan däremot understundom vara allvarligare för den ekonomiska balansen. Det var inte så länge sedan vi hörde finansministern säga att en av orsakerna till det stora importöverskottet vid sidan om bilarna var stegringen av importen av kapitalvaror för näringslivet. Nej, prisstegringarna och inflationen sammanhänger med den allmänna ekonomiska politiken — det trodde jag att vi var överens om — inte med frågan om huruvida folkpensionärer och barnfamiljer kan köpa litet mera mat och kläder.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge påstod att mina uppgifter om det kommunistiska budgetförslaget var felaktiga. Jag har hämtat uppgifterna från de kommunistiska motionerna, och jag är här beredd att tala om hur utfallet blir. Det visar sig att man i utgiftsökningar har föreslagit till ökad u-hjälp 100 miljoner kronor, till höjda familjebostadsbidrag utöver de förslag som regeringen har framlagt 70 miljoner kronor, till indexreglerat barnbidrag 63 miljoner kronor, till social hemhjälp 80 miljoner kronor, till studiebidrag 38 miljoner kronor och till verkstäder i norr 80 miljoner kronor. Så följer en del småposter. Vidare föreslås att folkpensionerna höjs med 200 miljoner kronor, man vill ha 50 000 kronor till Färöarna för ungdomsverksamhet o.s.v. Till bostadspolitiken har man föreslagit 118 miljoner kronor till lån för bostadsbyggandet och till räntebidrag enligt oförändrade grunder 230 miljoner kronor. Det blir 1000 miljoner kronor i utgiftsökningar, medan man har föreslagit inkomstökningar på 520 miljoner kronor. Detta kan herr Karlsson själv konstatera om han gör sig besvär med att gå igenom de kommunistiska motionerna. Jag förde aldrig ett så förenklat resonemang beträffande inflationen och höjda folkpensioner och barnbidrag som herr Karlsson vill göra gällande. Jag framhöll att vi befinner oss i ett läge där den inflationistiska utvecklingen till stor del beror på efterfrågetryck. Nu är det så väl att folkpensionärerna och barnfamiljerna inte efterfrågar enbart livsmedel — de kan äta sig väl mätta i vårt land — utan även börjar efterfråga andra ting. Det är påtagligt att om man pumpar ut 400—500 miljoner kronor till människor som har efterfrågebehov måste det verka påtryckande på priserna när man inte ökar »varumängden» eller ser till att andra minskar sin efterfrågan i motsvarande mån. Detta var vad jag ville ha sagt i mitt anförande.
Herr talman! Herr Bengtsson i Var berg läste upp en del siffror. De var riktiga, men han hade glömt att räkna ned dem. Om han hade gjort det hade han inte kommit fram till den summa han nämnde, Vidare blandade han ihop vanliga anslag med kapitalinvesteringsförslag beträffande industrier i Norrland, vilket inte heller är riktigt. De väsentliga utgifterna hos folkpensionärer och barnfamiljer gäller väl ändå mat och kläder. Det går inte att som herr Bengtsson gjorde generellt säga att varje påspädning av deras köpkraft medför att inflationen stimuleras. Jag nämnde ett par exempel men dem gick herr Bengtsson inte in på. Det var ganska signifikativt.

Herr talman! Denna sena timme varken inbjuder eller inspirerar till några längre utläggningar. Jag skall begränsa mig till några kommentarer till valresultatet. Det är emellertid alltför frestande att något litet beröra vad herr Henningsson talade om alldeles nyss. Det var delvis mycket intressanta synpunkter han anlade på bostadspolitiken. Hans synpunkter beträffande avdragen i deklarationen för ränteutgifter var väl dock något felaktiga. Det är den byggherre som bygger ett hyreshus eller ett bostadsrättshus som får göra avdrag för ränteutgifter. Herr Henningsson menar att det blir hyresgästerna som sedan får betala denna ränta. Skillnaden är dock, att den som bor i en hyreslägenhet slipper ta upp någon inkomst för bostadsvärdet. Om man fullföljde herr Henningssons resonemang, skulle man i konsekvensens namn få slopa bestämmelsen att en villaägare skall ta upp ett värde för sin bostad. Det är dock en allmän princip i vår skattelagstiftning att den som har utgiften också skall få göra avdraget. Detta gäller alltså även räntan. Jag skall så övergå till valresultatet, som har kommenterats mycket i dag. Det har bl.a. diskuterats var man egentligen gjorde den största vinsten. Jag tror att den värdefullaste vinsten gjordes av själva det demokratiska systemet. Ett skifte i majoritetsförhållandena vitaliserar nämligen det demokratiska systemet. Även statsministern gav i dag uttryck för detta, om också på ett annat sätt. Det är troligen inte så litet menligt för demokratien att ett parti sitter i regeringsställning i 30 år eller mera. Detta skulle även gälla om en borgerlig ministär bildad av de nuvarande tre borgerliga partierna. Herr talman! Jag sade de tre oppositionspartierna, alltså inte två av dem. Detta säger jag därför att jag är övertygad om att vad vi måste sikta till är en fullständig antisocialistisk enighet. Fördelarna med en sådan är uppenbara och självklara. Herr Erlander hänvisade tidigare i dag till den nuvarande partisplittringen inom oppositionen och framhöll att den skulle kunna försvåra en regeringsombildning när den dagen randas, och det ligger naturligtvis något i detta. Det torde också, såsom herr Bohman framhöll i en replik till herr Wedén, vara så att två tredjedelar av dem som röstar på oppositionen föredrar en trepartiregering framför en tvåpartiregering. Jag har ibland tillåtit mig använda uttrycket »Samling ger styrka, enighet ger seger». Jag tror att så är förhållandet. Samling även i den enkla formen av borgfred ger styrka och resultat. Det har detta val visat. Men för en fullständig seger på en fast grund fordras även en enighet om politikens innehåll, och därvidlag möter frågeställningar som man inte kan blunda för, även om man tyvärr ändå gör så på sina håll. Detta löser dock inga problem, Samling för Framsteg, som har till uppgift att animera de tre borgerliga partierna att gå samman och som för övrigt för ett par dagar sedan tillskrev partiledarna i detta ärende, har insett att det i det långa loppet inte duger med en samling som ett rent självändamål. I ett uttalande för kort tid sedan slog man fast att samverkan måste bedrivas på liberal grund. Som jag ser det är detta ofrånkomligt om man vill nå resultat. Det finns också helt säkert inom de tre oppositionspartierna en skala från liberala till mera konservativa och också utpräglat »centeristiska» element, även om jag inte vet vad den senare gruppen kan stå för. Dessa element får inte bli tongivande, utan det fordras en liberalt betingad generositet och en vidsyn för att man skall kunna nå ett stort mål och nå en milstolpe i svensk politik. Jag har nog ungefär samma uppfattning i sakfrågan som den herr Wedén nyss gav uttryck åt, men jag skall uttrycka den mindre elegant, något mera försiktigt och mera konkret. Herr Erlander, herr Ohlin och många andra har i dag talat om de 4—5 procenten av väljare, som egentligen avgör valet. Det är dessa väljare som befinner sig på gränsen mellan socialdemokratien och oppositionspartierna. Jag tror att det är ostridigt att dessa väljare kan vinnas för en politik på en liberal och social grund men inte på en politik av mera traditionellt konservativ art. Jag är säker på att framsynta högermän måste inse detta och bejaka det. Det enda realistiska alternativet till den socialdemokratiska politiken är en politik av liberalt snitt, och den fordrar ingalunda någon självuppgivelse från högerns sida utan bara någon form av anpassning. Dessutom är det ju så att personliga särmeningar trivs alldeles utmärkt i ett liberalt parti; annars vore det inget liberalt parti. Jag hörde nyss herr Antonsson tala om högerspöket. Det där högerspöket är ju mycket seglivat. Jag trodde vi hade avlivat den vålnaden i våra trakter i årets val. Det tror jag man kan visa genom valresultaten. Jag skall in skränka mig till att referera erfarenheterna från valet i Hälsingborg, där högerpartiet och folkpartiet ensamma gick samman, sedan centerpartiet av någon ännu outredd anledning tackade nej till samverkan. Då påstod många människor att det skulle gå illa för folkpartiet, att folkpartiet skulle förlora alla sina marginalväljare genom samröret med högerpartiet, och den socialdemokratiska tidningen därnere gjorde sitt bästa för att sprida sådana stämningar. Den talade hela tiden bara om högersamlingen i Hälsingborg och framförde argument i den stilen. Nå, hur gick det då? Jo, Samling i Hälsingborg, som denna samverkan mellan högerpartiet och folkpartiet i Hälsingborg hette, vann omkring 3 000 röster, vann tre mandat i stadsfullmäktige och ett mandat i landstinget, och socialdemokraterna förlorade i Hälsingborg 10,2 procent av väljarunderlaget, alltså betydligt mer än genomsnittet för landet i dess helhet. Det valresultatet visar väl att man i alla fall där tagit livet av högerspöket. Det var en gång en film som kanske någon av de närvarande minns som hette Spöket reser västerut. Det tror jag att högerspöket gjort; det har rest västerut och förolyckats i Öresunds vågor, och det är väl där herr Antonsson har fiskat upp det, såvida det inte har flutit i land på Hallandskusten. Sedan skulle jag gärna vilja rätta till ett misstag som statsministern gjorde sig skyldig till här i middags. Han ondgjorde sig över att man numera kringgår förbudet mot karteller genom dessa samlingsrörelser. Det är kanske riktigt att man på enstaka håll gjort det, där man, som herr Erlander uttryckte det, samverkat för att nafsa till sig ett mandat. Men de samlingsrörelser som har förekommit i de fyra stora städerna i Malmöhus län är inte betingade av några mandatmässiga perspektiv. I Hälsingborg var det t.o.m. så att det för högerpartiet och folkpartiet skulle ha blivit ett bättre utfall, om man hade gått var för sig, om man dömde efter tidigare valsiffror. De samlingsrörelser som har kommit i Medborgerlig samlings efterföljd är principiellt och inte taktiskt betingade. Det är en samling för politisk förnyelse, på längre sikt en politisk nödvändighet. Slutligen vill jag, herr talman, säga att det enda som nu inte får ske är en återgång till inbördes strider mellan de tre oppositionspartierna. Det skulle nämligen innebära ett skändligt svek emot väljarna. Dessa har uppfattat borgfreden som ett löfte, ett löfte helt visst om ett enda enat antisocialistiskt parti på social och liberal grund. Den enda risken med ett parti av det slaget är kanske att det skulle komma att sitta vid makten en alltför lång tid för att det skulle vara riktigt nyttigt för demokratien.

Herr talman! Det förefaller mig som om en del av de yttranden som vi mer eller mindre har lyssnat på under de gångna timmarna, i synnerhet de som handlade om vad statsministern kallade björnens skinn, kunde ha uppskjutits två år för att komma vid den rätta tidpunkten. Det är litet tidigt att dryfta dessa frågor redan nu. Beträffande dagens situation med lockout och strejk skulle jag vilja säga att vårt land ger ett ganska tragiskt intryck inför världens blickar. Vi har många fel och jag har ibland talat om dem. I ett avseende har Sverige emellertid framstått som ett mönster inför den övriga världen, det har väckt förvåning och stort intresse över hela världen. Sverige har nämligen framstått som ett civiliserat land i så måtto att vi i stor utsträckning löst våra problem genom att sätta oss ned och diskutera i lugn och ro. En strejk eller en lockout är en form av krig, och sådant anstår inte en långt hunnen civiliserad nation. Det är därför vemodigt att vi har tagit detta steg tillbaka, alldeles oavsett de mycket svåra och ganska unika skadegörelser som drabbat tredje man. Jag håller med statsministern om att vi fått se många förnämliga exempel på organisationsförmåga och lojalitet från ledande elever. Ingenting har väl bara baksidor. Även en lockout-strejksituation kan väl visa upp ljusa moment. De som nu inte varit lojala har inte haft någon nytta härav. Jag vet inte om jag som elev i en sådan situation hade hört till de 1ojala, jag kanske hade spelat kort eller vad de nu har för sig. För många har det nog varit en bedrövlig tid och det blir kanske ännu värre. Här har det så mycket talats om ekonomi och visst är detta viktigt och intressant och visst skall vi syssla med sådant, men ju mer penningtänkandet tar överhand såsom självändamål desto besvärligare blir det att lösa konflikter av detta slag. Det blir ett ständigt blickande åt höger och vänster för att se om man har fått lika mycket som de andra. Har man inte detta anser man sig ha rätt att kräva att man skall få det. Jag kan förstå finansministerns situation. Den är inte rolig, men en finansministers situation är väl sällan rolig, i synnerhet inte inför budgetarbetet. Det har här skett en avvägning som jag inte skall gå in närmare på, men det är tråkigt att problemet inte kunnat förutses tidigare och att det då inte tagits erforderliga mått och steg. Slutsatsen av detta resonemang är emellertid att hur krånglig situationen än är skall man inte slåss, utan man skall diskutera, förhandla och komma överens. Detta måste vi lära oss på nytt. Herr talman! Det är inte så värst många som hör på så här dags och jag vet att herr talmannen med välbehag ser att man inte håller på så länge. Jag skall därför bara skicka ut i luften en semantisk fråga, som jag ofta stött på och som stört mitt sinne för ordning. Annars är detta kanske inte så stort, men på denna punkt tycker jag att det är viktigt med ordning. Språket får inte misshandlas hur som helst, utan man skall veta vad ett ord betyder och när det kan användas. Det gäller ordet »progressiv» som emellanåt förekommer. Herr Sjöholm använde inte det ordet. Han sade att man skall vara social och liberal — och det kan jag visst gå med på, vad man nu lägger in i dessa uttryck. Men ordet progressiv har jag svårt att förlika mig med i ett mittensammanhang. Ty står man i mitten, så skall man väl vara där. Men progressiv betyder att man kommer ut i kanten någonstans för att leda utvecklingen och bära framstegsfanan. Jag vore därför mycket tacksam om man av hänsyn till mig ville undvika det ordet i detta sammanhang. I och för sig är det ett vackert ord, och vi skall alla vara progressiva, men då skall vi inte samtidigt säga att vi vill vara i mitten. Herr talman! Med det anförda skall jag avsluta mitt bidrag till denna remissdebatt och ge plats åt näste talare.
Herr talman! Även jag skall fatta mig kort, eftersom jag får tillfälle att återkomma, men jag kan inte underlåta att ta upp bostadsfrågan i det sammanhang där den hör hemma, d.v.s. i den bostadsdebatt som nu pågår. Frågan om lösandet av våra bostadsproblem står helt naturligt i centrum, och det är inte tu tal om att en ökad bostadsproduktion är nödvändig. Jag vill särskilt betona att det framför allt är av yttersta vikt att produktionen ökar i bristområdena. Det kan inte nog kraftigt understrykas att man vid fördelningen av bostäder måste satsa hårdast på de orterna. Men det finns också andra vägar för att komma till rätta med bostadsköerna, vägar som det hittills har varit mycket svårt att på allvar undersöka och beträda. Jag syftar då i första hand på en kartläggning av bostadsköernas sam mansättning och aktualitet samt på ökade befogenheter för bostadsförmedlingarna. Det är inget tvivel om att bostadsköerna inte avspeglar den verkliga bostadsbristen och bostadsnöden. Åtskilliga människor i bostadsköerna har i verkligheten löst sin bostadsfråga, men de köar för att få bostad i ett särskilt attraktivt område, möjligheter som för närvarande är ytterst begränsade. Många som står i bostadskön för att få centralt belägna lägenheter eller bostäder i speciellt eftersträvade stadsdelar, avvisar alla erbjudanden på andra håll. I sådana fall kan väntetiderna helt naturligt blir hur långa som helst. Men är detta en verklig bostadsbrist? är det inte i stället så att en effektiv bytesverksamhet skulle medverka till lösandet av dessa frågor? Betydligt allvarligare är en del andra problem. I bostadskön finns t.ex. ett stort antal bostadssökande som för närvarande har utmärkta halvmoderna eller moderna bostäder, vilka är ivrigt efterfrågade av stora grupper bostadslösa eller sådana som bor i helt omoderna eller utdömda lägenheter. Jag tänker exempelvis på vad som stått att läsa i dagens tidningar om Stockholmsträsket. Hur många av de människorna skulle inte behöva en halvmodern eller modern äldre lägenhet! Vi kan ta liknande exempel från Göteborg eller Malmö, där det också finns slumkvarter. Vi får inte glömma dessa grupper, ty vi har en chans att hjälpa dem. Det är det jag här vill understryka. Men hyresgäster vägras byte av lägenheter. Man får inte ens lämna lägenheterna till bostadsförmedlingen. För en vecka sedan hade de tre största bostadsförmedlingarna i landet, i Stockholm, Göteborg och Malmö, en sammankomst i Malmö, en årligen återkommande kontaktkonferens. Huvudfrågan denna gång var: Varför finns det inga reella möjligheter att disponera friställda lägenheter i det äldre beståndet? En annan fråga var: Varför kan man inte medverka på ett bättre sätt till byten? Det är naturligt att dessa problem stod i förgrunden. 70 procent av de bostadssökande finns i de tre storstadsregionerna, och 242 000 människor står anmälda i de tre bostadsköerna där. Men låt mig förklara hur det ligger till. Förmedlingarna behöver tillgång till hela bostadsbeståndet, såväl de äldre som de nya lägenheterna, och de tre storstadsområdena har kunnat inregistrera att cirka 80 000 av de till bostadsförmedlingarna anmälda <sökandena har halvmoderna eller moderna lägenheter. Om dessa lägenheter hade kunnat ställas till förmedlingarnas förfogande, skulle man inte bara skapa rörlighet på hyresmarknaden utan också lösa många problem för sådana bostadssökande som av ekonomiska skäl inte kan ta en modern ny lägenhet. Tror ni inte att metallarbetaren Svensson eller tjänstemannen och kontoristen Andersson, som har rätt låga inkomster, skulle vara mycket tillfredsställda, om de kunde få sin bostadsfråga löst genom en äldre bostadslägenhet? Frågor som dessa diskuterar vi och känner ingående. Många av dem som står i bostadskön har i dag inga större anspråk än att få en bra halvmodern eller modern äldre lägenhet. Men de har för närvarande knappast möjlighet att på detta sätt få sin bostadsfråga löst. Det har kärvat till sig på senaste tiden, och många fastighetsägare ställer sig helt oförstående till byten trots att fastighetsägarorganisationen rekommenderar sina medlemmar att lämna sina lägenheter till förmedlingen. Varför får vi inte dessa lägenheter? Varför kan man inte lämna dem till bostadsförmedlingen? Ingen påtvingas en hyresgäst, utan fastighetsägaren får tillfälle att välja bland de bostadssökande som skickas till honom, och det är många gånger fyra eller fem sökande. Varför går man inte med på detta? Den frågan är berättigad i dagens läge. Som exempel kan jag andraga att vi genom vår bostadsförmedling i Malmö noggrant följer fastighetsägarnas beredvillighet till samverkan. Vi har kunnat inregistrera att på senaste tiden av 36 tillfrågade fastighetsägare endast fyra har förklarat sig villiga att lämna sina lägenheter till förmedlingen, medan 32 mycket bestämt förklarat att de sköter uthyrningen själva. Vi kan inte fortsätta att på detta sätt låsa fast bostadsmarknaden på grund av ökat motstånd från många fastighetsägare mot att hjälpa till att skapa rörlighet och balans på bostadsmarknaden. Detta är en dålig samhällssolidaritet i ett besvärligt läge. Vi kräver nu med all rätt lagstadgad bytesrätt för att våra bostadsförmedlingar skall bli effektiva och utgöra goda serviceorgan.

Herr talman! Vi har under de senaste veckorna upplevt en intensiv och känsloladdad debatt efter ett TV-reportage kring ett intermezzo vid Lamco i Liberia. Denna debatt är intressant ur flera synpunkter. Jag skall inte försöka bedöma, om reportaget var tendentiöst eller icke. Inte heller skall jag avge något omdöme om företagsledningens åtgärder. Men vad kan det bero på att denna debatt förts med ett så häftigt engagemang, att den utlöst så stark misstro mot svenska företags avsikter och metoder, att tron på profitjakten som den enda drivkraften för vårt näringslivs expansion på nytt tycks ha slagit rot? De statliga biståndsinsatserna i u-länderna har huvudsakligen legat på sådana områden som undervisning och utbildning, hälsooch sjukvård, familjeplanering och dylikt. Mycket av detta har varit bra, en del kunde ha varit bättre. Men hur nödvändiga än dessa insatser varit kan de aldrig bli tillräckliga. Framför allt är det helt orimligt att tänka sig att det skulle vara förenligt med självkänsla och värdighet hos u-ländernas folk att hjälp av denna art skulle bli permanent. Vi måste ha klart för oss att våra biståndsinsatser, även om de sträcker sig över år och årtionden, är och måste vara av tillfällig natur. Mottagarländerna skall en gång inte bara ta över ansvaret för projektens ekonomi och personalrekrytering, utan också mångfaldiga dem, så att de räcker till för hela befolkningens behov. Härför krävs en ekonomisk utveckling av helt annan storleksordning och art än några statliga bistånd kan åstadkomma. Ett näringsliv bör därför byggas upp i u-länderna med en produktion som ger arbetstillfällen och försörjning åt miljoner människor. Här stöter man på de största svårigheterna. Bristen på kapital och tekniskt kunnande, den totala avsaknaden av industriell erfarenhet och företagsledning och marknadsföring framträder omedelbart som svåröverkomliga hinder. Befolkningens ovana vid ordnat arbete och disciplin på arbetsplatsen är inte heller lätt att komma till rätta med när 99 av 100 varken kan läsa eller skriva och alltså inte nås med skriftliga meddelanden och anvisningar. Industriländerna måste, trots de svårigheter och vanskligheter som möter, ställa både kapital och erfarenhet till förfogande, om den nödvändiga ekonomiska utvecklingen i u-länderna skall komma till stånd inom någorlunda rimlig tid. Därigenom kan vinnas snabbt påvisbara ekonomiska resultat för de enskilda människorna. Häri ligger kanske den mest märkbara skillnaden i förhållande till det statliga biståndet som — ehuru nödvändigt — inte ger på en gång märkbara resultat. Näringslivets produktiva insatser i u-länderna utgör alltså ett värdefullt komplement till statlig biståndsverksamhet. Utan dessa insatser kan en tillräcklig och varaktig förbättring för hela befolkning en i u-länderna inte ernås. I många u-länder har statsledningen detta fullt klart för sig och önskar inget högre än hjälp för att få ett effektivt näringsliv uppbyggt. Det är därför enligt min mening angeläget och nödvändigt att näringslivets produktiva insatser i u-länderna underlättas och stimuleras. Vi kan medverka till detta genom att i likhet med flera andra länder införa ett investeringsgarantisystem för de politiska riskerna vid investeringar i u-land. Den svenska regeringen har hittills inte velat slå in på den vägen, utan i stället sagt sig vilja vänta tills man får se om ett multilateralt garantisystem kan skapas. Detta är djupt beklagligt. Vi vet alla att ett multilateralt system kan dröja — om det ens någonsin blir verklighet. Under tiden måste svenska företag avstå från eljest möjliga investeringar i u-länderna, eftersom förräntningen där ofta är så låg att den inte medger enskilda företag att ta på sig politiskt betingade risker. Ett annat sätt varpå vi kan underlätta svenska företags u-landsinvesteringar är att förhindra svenska staten att konfiskera de skattelättnader som kan medgivas svenska företag av de u-länder där företagen bedriver industriell verksamhet. Svenska investeringar i u-länderna bidrar också till att ett ömsesidigt ekonomiskt samarbete på affärsmässig grund kan uppstå. För u-länderna är detta av stor betydelse. De behöver marknader för sina produkter. För detta måste skapas kontakter och samarbete med välutvecklade utländska företag just av den art som ifrågavarande företags investeringar i u-länderna automatiskt främjar. För att få till stånd nya åtgärder, som sålunda kan vara ägnade att stimulera vårt näringsliv till ökade investeringar i u-länderna, krävs uppenbarligen en stark opinion i vårt land. Låt oss försöka skapa en sådan! Den måste vara mera upplyst och ansvarsmedve ten än okunnig och känslosam. Det är en angelägenhet av största vikt för hela vår attityd mot u-länderna att denna opinion skapas. Vi måste lära oss att se positivt på de privata investeringarna som komplement till de statliga biståndsinsatserna i u-länderna. Men det måste också bli klart för människorna i vårt land att man inte kan projiciera förhållandena på arbetsmarknaden i ett u-land mot situationen i vårt land. Jag kan försäkra att händelser av ungefär den art, som Lamco-reportaget skildrade, förekommit och förekommer inom många statliga biståndsprojekt. Liksom i många andra avseenden behöver vi alltså fördjupa våra kunskaper på detta område. Det gäller inte bara tekniska, ekonomiska och utrikespolitiska frågor. Det allra viktigaste i det internationella umgänget är kunskaper och erfarenheter om hur människor i andra länder tänker och känner, hur de reagerar på nya förslag och åtgärder och i för dem nya situationer. Detta gäller generellt, men i all synnerhet är det viktigt i umgänget mellan länder på mycket olika utvecklingsnivåer. Men dessa kunskaper behöver inte bara fördjupas. De behöver också spridas till så många svenska medborgare som möjligt. 1962 års riksdag beslöt efter initiativ av Nordiska rådet om svensk medverkan i det nordiska Tanganyika-projektet. Detta biståndsföretag har bland många andra positiva drag också haft den förtjänsten att konstruktionen av dess förvaltning gjort det möjligt för en handfull lekmän och parlamentariker i de nordiska länderna att förvärva erfarenheter och kunskaper om en mängd detaljer rörande biståndsverksamheten i u-land. Det har också varit en god åskådningsundervisning i värdet av nordiskt samarbete. Det har visat sig att detta samarbete kan ge mycket god effekt. Men det har också demonstrerat samarbetets vanskligheter och bekymmer. Statsrådet Lindström, som var det nordiska Tanganyika-projektets verkligt engagerade fadder, har vid olika tillfällen betonat, att det i detta företag är nödvändigt att finna arbetsformer och regelsystem, som inte ensidigt knyter an till nationell praxis i något av fördragsländerna. Fru Lindström har bl.a. uttryckt den åsikten att den nationella byråkratien måste hålla sig i bakgrunden vid förvaltningen av detta projekt. Den får inte sätta tvångströja på den gemensamma styrelsens ledamöter, vilket skulle kunna försvåra nödvändiga kompromisser. Jag vill, herr talman, helt ansluta mig till detta kloka uttalande. Mot bakgrunden av denna statsrådet Lindströms primära inställning och de erfarenheter som därefter vunnits av detta projektarbete, kan jag inte förstå, att statsrådet Lindström kunnat biträda det förslag till nyordning av det nordiska projektets administration som de nordiska biståndsministrarna antog i augusti i år. Detta förslag har märkligt nog inte varit remitterat till den nordiska styrelsen för yttrande. Om det fullföljes skulle det innebära, att projektets nordiska karaktär förloras. Hur allvarligt detta bedöms vara visas bl.a. av den hänvändelse i frågan som Nordiska rådets presidium nyligen gjort till de nordiska statsministrarna. Men man skulle också förlora de nuvarande värdefulla möjligheterna till andra erfarenheter av u-landshjälp än de som kan vinnas genom de nationella biståndsorganens verksamhet. Erfarenheterna av det gemensamma nordiska biståndsarbetet i Tantzania motiverar sannerligen inte att man nu raserar den organisation som sedan 1962 verkat med så goda resultat. Som tiden nu var långt framskriden och många talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens sammanträde.

Till kammarens ledamöter har utdelats ett av riksdagens organisationsutredning avgivet betänkande angående riksdagens personalorganisation. Betänkandet avses skola remitteras till utskott vid slutet av dagens sammanträde. Talmanskonferensen har i samband med överlämnandet av betänkandet till kamrarna fattat beslut om de åtgärder organisationsutredningen förordat i syfte att möjliggöra att de tjänster, som omfattas av det föreliggande förslaget, skall kunna tillsättas per den 1 januari 1967.

Avsikten är att annonsen skall införas i dagspressen redan i morgon, den 3 november.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat, om jag är beredd att frigöra elever från skolplikten i de fall lärare icke meddelar undervisning på grund av lockout. Vidare har herr Fridolfsson i Stockholm frågat, om jag anser att skollagens bestämmelse om närvaroplikt gäller även i de fall undervisning icke meddelas av lärare. Som svar på herr Gustavssons fråga vill jag påpeka att skolplikten är fastslagen i den av Kungl. Maj:t och riksdagen gemensamt antagna skollagen och den ger inte regeringen någon möjlighet till dispens. Frågan om den rättsliga innebörden av skollagens bestämmelser om skolplikt i nuvarande situation prövas i särskild ordning. Jag anser mig därför i mitt svar till herr Fridolfsson böra begränsa mig till vissa allmänna synpunkter. När eleverna genom arbetskonflikten till stor del men ej helt ställts utan lärare har skolmyndigheterna helt naturligt siktat till att i görlig mån begränsa skadeverkningarna för eleverna i den svåra situation de oförvållat hamnat i. Skolöverstyrelsen har i sina anvisningar rekommenderat, att eleverna bedriver självstudier inom skolans och klassens ram när lärarledd undervisning ej pågår. Sådana studier ligger i linje med skolans syfte, som bl.a. är att främja elevernas självverksamhet. De problem som uppstår vid självstudier löses som regel bättre genom att eleverna arbetar tillsammans i skolan än genom att var och en studerar i hemmet. I skolan kan eleverna stimulera och stödja varandra i arbetet. Studier i hemmet torde särskilt för högstadiets elever i regel inte ge samma resultat. Det är också risk för att många elever helt upphör med studierna, om de får vara för sig själva och inte har skolan som träffpunkt och arbetsplats. Men uppenbarligen kan självstudier inte ersätta lärarnas undervisning. Vistelsen i skolorna, delvis utan lärares ledning, kan också på sina håll leda till störning av den ordning som är nödvändig för arbetet i skolan. Skolöverstyrelsens anvisningar lämnar olika möjligheter öppna för den lokala skolstyrelsen att organisera självstudierna på lämpligaste möjliga sätt. Bl. a. kan skolstyrelsen ordna verksamheten så, att vissa grupper av eleverna är i skolan på förmiddagen och vissa på eftermiddagen. Den lokala skolstyrelsen kan också allt efter vad som med hänsyn till lokala förhållanden och andra omständigheter finnes lämpligt förlägga studiegruppernas verksamhet utanför skolan och inställa självstudierna i skolan vissa dagar. Jag förutsätter att skolöverstyrelsen uppmärksamt följer utvecklingen och vidtar de ändringar och kompletteringar i sina anvisningar som kan visa sig erforderliga.
Herr talman! Då herr Gustavsson i Alvesta inte har möjlighet att närvara i dag och ta emot svaret, har jag lovat i hans ställe framföra ett tack till statsrådet för svaret på herr Gustavssons enkla fråga. Vi beklagar alla den pågående lärarkonflikten. Tredje man — eleverna — drabbas hårt, och konsekvenserna för enskilda elevers framtid kan bli mycket besvärande, om konflikten blir lång. Alla är också eniga om att samhället måste göra vad som är möjligt för att skydda eleverna. Mitt intryck är att elevorganisationer, föräldraföreningar och även skolstyrelserna på ett i stort sett tillfredsställande sätt handlagt dessa problem. Det är också glädjande att se den ambition, som eleverna och elevråden i så många fall visar, att när det gäller, skapa ordning och reda i skolan. Men det finns också tydliga tecken på upplösning av disciplin och ordning. I TV och tidningar redovisas olika varianter av sådana förhållanden. Vi som har barn i skolan vet, att det är si och så med ordningen i vissa klasser och i vissa skolor. Men man skall naturligtvis inte överdriva allvaret i situationen i skolan. De konstruktiva, ambitiösa krafterna bör på allt sätt stödjas av föräldraföreningar och skolstyrelser, och det är min uppfattning att de också gör det. Enligt min mening bör närvaroplikten gälla i all den utsträckning som är möjlig. Man kan fråga sig vad ett sådant uttalande innebär. Skolstyrelser, föräldraföreningar och elevorganisationer måste, menar jag, få möjlighet att bedöma situationen från skola till skola. Jag tror att de känner ansvaret och är villiga att bära det och att de är kapabla att göra de riktiga bedömningarna. I vissa skolor tycks situationen vara sådan, att icke lärarledd undervisning inte längre är meningsfull. Det har förekommit framställningar från föräldraorganisationer och elevorganisationer, vari det sagts att en befrielse skulle gagna tredje man, d. v. s. eleverna. Dessa framställningar är säkerligen grundade på en realistisk bedömning. Att i ett sådant läge hålla på närvaroplikten kan enligt min mening inte vara rimligt. Skolöverstyrelsens inställning kanske har uppfattats som alltför hård. Jag hoppas att den inte är så hård som man tror på många håll. Statsrådet säger i slutet av svaret på frågan att möjligheter har givits skolstyrelser att anpassa undervisningen till de föreliggande omständigheterna. Vid skolor där alltså en meningsfull utbildning och undervisning inte kan komma till stånd bör elever frigöras från närvaroplikten. Är situationen den, att elevorganisationer och föräldraföreningar anser att närvaroplikten inte gagnar eleverna och att en frånvaro från den icke lärarledda undervisningen skulle vara en bättre lösning, så bör tillsynsmyndigheterna inte lägga hinder i vägen härför. Jag förutsätter då att elevorganisationer och lärarorganisationer liksom skolstyrelser på något sätt organiserar en annan läroplan. Statsrådet säger i svaret på herr Gustavssons fråga, att skollagen inte ger regeringen någon möjlighet till dispens men att skolstyrelsen har möjlighet att lägga upp undervisningen på lämpligaste möjliga sätt. Jag förutsätter att skolstyrelserna sedan statsrådets svar nu offentliggjorts får och känner sig ha större möjlighet än de på många håll hittills ansett sig ha att organisera utbildningen så, att den på bästa sätt gagnar eleverna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Under den pågående skolkonflikten har skolöverstyrelsen gång på gång fastslagit, att skoloch närvaroplikten gäller i grundskola och gymnasium även till lektionstimmar utan lärare. Statsrådet ger inte något svar på min fråga. Jag ville veta om närvaroplikt och skolplikt gäller även i de fall där undervisning inte meddelas av lärare. I stället begränsar sig statsrådet till vissa allmänna synpunkter. Lagen om skolplikt förutsätter undervisning och att lärare med erforderlig skicklighet skall meddela undervisningen. Det är väl ingen som vill påstå att den verksamhet som bedrives i klasser utan lärare motsvarar skollagens krav härvidlag. Med varje ny skoldag, som präglas av statlig lockout och akademisk lärarstrejk, framträder problemet om elevernas skoloch närvaroplikt med allt större skärpa och allvar. På åtskilliga håll kan man upprätthålla en rätt god ordning, medan oordningen sprider sig på andra håll. Vissa skolor planerar och beslutar om skolstrejk, andra ordnar demonstrationståg på stan. Läget förvärras dag för dag. Förvirringen beträffande elevernas rättigheter och skyldigheter är i det närmaste total. Föräldrarna börjar också oroa sig för sina barns säkerhet. Man oroas inte i första hand för eventuella fysiska skador utan framför allt för sina barns psykiska hälsa. Det hävdas i olika sammanhang med kraft, att man inte skall kräva för mycket av barn — man får inte lägga större bördor på dem än de mäktar bära. Denna regel gäller som bekant inte minst på skolans område. I det här fallet anser skolöverstyrelsen och får tydligen stöd av ecklesiastikministern, vår högste skolchef, det vara försvarbart att låta exempelvis en 13-årig skolelev taga ansvar för vissa lektioner i en skolklass. Det måste väl ändå anses fullkomligt orimligt att ett barn, som befinner sig i den absolut känsligaste åldern, skall tvingas axla ett ansvar, skall påläggas en uppgift, som i vissa fall knappt en vuxen människa med kunskap och pondus kan klara av. Någon arbetarskyddslag verkar inte vara aktuell när staten är arbetsgivare. Från början var väl orsaken till närvaroplikten just den, att ordningen därigenom skulle främjas. Men om situationen nu utvecklas därhän, att ordningen går förlorad och att förhållandena vid vissa tidpunkter närmast kan betecknas som kaotiska, då hamnar man ur askan i elden. Sedan kommer den juridiska sidan av saken. Några av våra främsta experter i offentlig rätt hävdar att skoloch närvaroplikten icke kan gälla då själva förutsättningen därtill saknas. Det är uppenbart, säger man, att när undervisning inte kan ges, kan det heller inte begäras att eleverna skall komma till skolan. Eftersom statsrådet tydligen stöder skolöverstyrelsens inställning, förmodar jag att statsrådet delar skolöverstyrelsens uppfattning att några åtgärder inte skall vidtagas mot elever som vägrat eller kommer att vägra gå till lärarlösa lektioner. I dag kommer det cirka 600 skolelever från Göteborg för att demonstrera mot lärarkonflikten, Jag vet inte men måhända har de själva beviljat sig en fridag. Man kan ju fråga sig vad som blir kvar av skoloch närvaroplikten, när höga vederbörande resignerat rycker på axlarna åt strejkande skolelever. Ändå framhärdar skolöverstyrelsen med ecklesiastikministerns stöd, att skollagen föreskriver närvaroplikt.

Herr talman! Jag skall självfallet inte gå in på den juridiska sidan av saken, men jag kanske tvingas upplysa herr Fridolfsson i Stockholm om själva situationen. Regeringen och ett enskilt statsråd kan inte tolka lag och förordning för myndigheter. Det är en omöjlighet. Den myndighet som här har att agera är skolöverstyrelsen. Den anser att skolplikt och närvaroplikt föreligger. Skolöverstyrelsens uppfattning prövas nu, vilket jag också framhållit i mitt interpellationssvar, av myndigheter som har det till uppgift, nämligen JO och JK. Medan denna prövning pågår i dessa juridiska instanser kan jag inte stå här i kammaren och roa mig själv eller herr Fridolfsson med att ha en uppfatt ning i den frågan. Jag har därför tagit den ståndpunkten, att så länge skolöverstyrelsens tolkning gäller har jag anslutit mig till den. Men, herr Fridolfsson, det är inte juridiken som för mig är det väsentliga — det är att skolan är öppen, att skolan verkligen finns till hands för ungdomen och eleverna. Det är också anledningen till att tolkningen av denna skolplikt och närvaroplikt naturligtvis måste göras mycket mjuk. I en intervju i Upsala Nya Tidning i måndags svarade jag på en fråga om huruvida man kan tänka sig repressalier mot strejkande elever, att det naturligtvis är orimligt att dra in studiebidrag, ropa på polis eller dylikt, även om skolöverstyrelsen anser att skolplikt och närvaroplikt gäller. Detta, herr Fridolfsson, är en fråga om sunt förnuft och ingenting annat.
Herr talman! Statsrådet säger att han inte vill gå in på den juridiska sidan av saken. Det förstår även jag. Så mycket sunt förnuft besitter jag. Men det kan vara intressant för 500 000 elever i detta land och hundratusentals föräldrar att veta vad landets högste skolchef tycker och tänker i denna förvirringens tid. Jag har inte frågat statsrådet för att vi skulle ha en rolig kvart eller en rolig halvtimme och inte heller för att jag själv eller statsrådet skulle bli road, utan jag har frågat därför att detta är ett av de angelägnaste spörsmålen i dag i Sverige. Jag trodde att statsrådet skulle ge ett klart definitivt besked om vad statsrådet ansåg var rätt och riktigt i detta fall.
Herr talman! Jag har sagt att så länge någon annan tolkning inte finns gäller skolöverstyrelsens. Det böjer jag mig för både som statsråd och som förälder. Jag är också förälder med lockoutade eller strejkande ynglingar.
Herr talman! Att vi inte här är behöriga att tolka lagen på här berörda område är väl klart. Jag förstår statsrådets situation när han avstår från att göra detta i det läge vari frågan befinner sig. Det förhåller sig väl emellertid på det sättet, att lagstiftaren inte hade förutsett dagens situation. När lagen tillkom hade lärarna inte strejkrätt. Sedan jag än en gång läst igenom svaret har jag observerat att statsrådet säger att gruppundervisning i skolan i regel kan ge bättre resultat än om var och en studerar i hemmet. Men för att så skall bli fallet måste vissa förutsättningar finnas i skolan. I första hand bör det råda ordning och någon läroplan bör finnas att läsa efter. Uppfylles ej dessa förutsättningar tycker jag att svaret har givit klart besked om att skolstyrelserna har möjlighet att agera enligt ett vidare handlingsmönster än de tidigare ansett sig kunna göra. Detta anser jag vara värdefullt, ja, rent av nödvändigt, om strejken fortsätter och påfrestningarna blir större i skolorna.

Herr talman!

Därmed ansågs tryckfriheten vara fullkomligt tryggad och för evigt bestående. I dag, tvåhundra år därefter, kan man fråga om förväntningarna infriats eller om tryckfriheten endast är en chimär. Det har sagts att en av demokratiens hörnstenar är pressens frihet, tidningarnas rätt att med oväsentliga undantag publicera varje nyhet och uttrycka varje åsikt. Man förutsätter därvid att tryckfriheten skulle bygga på konkurrens och att olika idéer och uppfattningar i skydd av denna skulle föras ut till folket för att där debatteras, godkännas eller förkastas. Demokratien förutsätter en fri och obunden press. Denna skall vara ett forum för öppen debatt och ha en vilja att ge medborgarna lika möjlighet att delta i denna. Tyvärr har vi vid det senaste valet fått en erinran om vad tidningsdöden och en monopolställning på tidningsfronten kan medföra. Myeket tidigt har olika författare påpekat att kapitalistiska intressen kan sätta hela tryckfriheten ur spel. Sådana intressenter kan köpa in tidningar och i stor utsträckning dirigera dessa. Man kunde i samband med det senaste valet konstatera att tidningar kan censurera t.o.m. annonser och neka att införa uttryck för olika uppfattningar. Man kan alltså tiga ihjäl den som har avvikande uppfattning i en väsentlig fråga. Alf Ross har skrivit om annonsörernas makt över pressen och har påpekat att de kapitalistiskt styrda tidningarna även anser sig ha råd att köpa och lagra uppdykande talanger endast för att förhindra att dessa verkar i motpartens tjänst. Allt detta medför att de kapitalstarka konservativa krafterna mäktar tillvälla sig ett försprång i kampen om sinnena, vilket dock inte i längden förmått hindra en utveckling i radikal riktning. Ross konstaterar även att en förtäckt köpt propaganda kan åstadkomma en andlig förvrängning av opinionen. Denna propaganda bearbetar allmänheten enligt den moderna reklamens och masspsykologiens alla metoder. Det är i våra dagar möjligt att sälja politiska åsikter på samma sätt som man säljer tvål och damstrumpor.

I dag kan vi även där se vissa tendenser som inger allvarlig oro. Pressdöden kan innebära ett allvarligt ingrepp både i demokratien och den personliga integriteten. Det är troligt att vi inom en snar framtid har endast en morgontidning i Stockholm som ägs av enskild, som därjämte behärskar större delen av veckopressen och bokutgivningen. Detta monopol kan aldrig vara lyckligt eller försvarbart ur demokratiens och folkviljans synpunkt. Utvecklingen på tidningsfronten måste på något sätt stoppas. Det kan inte vara försvarbart att vi lämnar ut sådana värden som politisk verksamhet, demokrati och tryckfrihet till enskild spekulation och enskilda intressen. Det är mera försvarbart att samhället i stället ger de olika politiska partierna ekonomiska resurser som möjliggör att tryckfrihetens och demokratiens principer lever vidare. 1765 och 1766 gavs Riksdags-Tidningar ut. I dag tvåhundra år därefter är vi i den situationen, att en mängd tidningar läggs ned och att vi kanske snart befinner oss i det läget att det bara finns kvar en morgontidning i Stockholm. Det är verkligen sorgligt att arbetarrörelsen saknar morgontidning i Stockholm och i många av landets växande tätortsområden. Den omständigheten att arbetarrörelsen nu befinner sig i den situationen, att det finns ett sådant monopol på den andra kanten, har i stor utsträckning påverkat årets valresultat.

En sådan uppdelning i fråga om tid och möjligheter för arbetarrörelsen att bemöta den samlade oppositionen är orimlig och i längden oförsvarlig. Det är märkligt att en TV och radio, i fråga om vilka det ändå borde ligga närmare till hands att staten skulle ha vissa möjligheter att öva inflytande, också har kommit i händerna på icke önskvärda intressen. Jag vill också påpeka, herr talman, att jag blev mycket ledsen, när jag tog del av den talarlista som presenterades i går. När jag anmälde mig till talarlistan sades det att bara sex talare var anmälda.

Vad som återstod av de fyra och en halv timmarna överlät man åt den borgerliga samlingen. Fram till klockan 17 var det endast en av dem som inte tillhör det ledande skiktet, vi får väl kalla det så, som hade fått tala, och det är anmärkningsvärt att även riksdagens valda förtroendemän skall dirigeras på ett sådant sätt. Jag vill påtala detta i förhoppning om att vi inom riksdagen skall slippa en liknande dirigering som den som förekommer i press, radio, TV och annorstädes. I fråga om tryckoch pressfrihet vill jag erinra om vad Hjalmar Branting sade på ett medborgarmöte den 24 oktober 1918. Han yttrade att vi inte vill ha någon diktatur, ty för folkets utslag skall vi alla böja oss. Vi litar på, framhöll han, att om vi har rätt, så kommer vår sak att slå sig fram med övertygelsens vapen. Vi fick vid detta tillfälle den politiska demokratien. Tyvärr måste jag konstatera att vi har glömt att befästa dess grunder, ty om demokrati skall kunna leva är det även nödvändigt, att vi får en industriell demokrati.

Man kan säga att demokratien på väsentliga punkter har blivit en chimär jämfört med vad man siktade på när den allmänna och lika rösträtten infördes i vårt land.

Det är klart att vi här befinner oss i en situation som vi inte kan bortse ifrån. Dagens politiska läge har också diskuterats, och jag har med stort intresse följt debatten om den s.k. mittensamverkan. Jag frågar mig vad den egentligen innebär och hur det nu kommer sig, att det borgerliga blocket kan räkna in alla de tre borgerliga partierna och tala i deras namn.

När jag lyssnade till debatten erinrade jag mig vad Marcellus sagt i sina »konturteckningar», Från 1881 års andra kammare. Han säger där att andra kammaren motsvarar de två lägre stånden i ståndsriksdagen.

I mittensamlingen går nu märkligt nog det gamla bondeförbundet, numera centerpartiet, till liberalerna-folkpartiet. Det hade väl varit riktigare om centerpartiet i dag hade gått direkt till högern, eftersom högerpartiet ju måste ligga närmare till för stora delar av centerpartiets valmanskår. Ross konstaterar också att demokrati och liberalism är skilda begrepp utan inbördes sammanhang. Man kan då fråga om mittensamverkan innebär en ideologisk förändring för centerpartiet, då ju den industriella stordriften nu har kommit in i jordbrukets sfär. Har demokratien inte lika fast förankring som förr i centern? Borde inte högern i dagens situation ligga centerpartiet närmast?

Centerpartiet går nu med sirliga krumbukter in i den borgerliga ostkakan. Det beror väl på att de anser det vara mera humant att kupera svansen i omgångar och att de inbillar sig att övergången till storkapitalism och storborgerlighet för centerpartiet skulle bli mindre uppmärksammad och mindre smärtsam.

Caesars här bestod ju inte bara av stora herrar utan också av mindre goda män. Brutus sade: »Romare, om jag fortfarande kan kalla er så, tänk på vad ni gör.

Olika frågor har tagits upp till debatt. Man säger att man skall lösa författningsfrågan. Sedan jag hört herr Ohlin i går kväll och tagit del av hans resonemang vågar jag göra påståendet, att herr Ohlin icke vill ha författningsfrågan löst före 1968 års val. Ur taktisk synpunkt anser herr Ohlin det vara lämpligare att han skall få använda den i valrörelsen. Men det var en högerkvinna som i valdebatten sade att högern krävde absolut proportionell rättvisa i valen. Skall man klara detta måste det väl innebära att man skall ta bort spärregeln på 1,4. Om högern lägger fram ett liknande förslag om borttagande av spärregeln kommer jag att stödja det, ty högerkvinnan hade rätt i det sammanhanget. Jag vill också säga att man skulle förbjuda karteller och återgå till den gamla ordningen. Men samtidigt tror jag att den matematiska upprepningen av valtaktiken i olika valkretsar är föga smickrande, och den borde vi kunna slippa i fortsättningen. Valet har emellertid visat att vi måste tänka om på väsentliga punkter, inte minst när det gäller den ekonomiska politiken. Vi måste försöka finna möjligheter att styra och behärska icke önskvärda konjunktursvängningar och investeringar. Låt mig upprepa vad jag många gånger har sagt här i riksdagen, nämligen att räntans roll att styra investeringar aldrig kan accepteras av ett samhälle med så många samhällsintressen som nu finns. Räntan träffar i första hand värden som vi vill skydda, under det att den inte förhindrar ej önskvärda investeringar. Det blir alltså en snedvridning i detta hänseende. Jag vädjar till både regeringen och riksbanken att försöka komma bort från ett föråldrat ekonomiskt tänkande, som passade i det gamla stillastående samhället men inte har någon som helst plats i ett dynamiskt samhälle, där vi begär mer och mer av staten. Alla — med undantag av industrien — har krävt ökat bostadsbyggande. Men vi skall komma ihåg att ett bostadsbyggande, som innebär en hyressättning som utestänger de ekonomiskt svaga, aldrig kan accepteras. Högräntan har lett till ett stort byggande av bensinstationer, lyxvillor o. d., ty därvidlag spelar inte räntan någon roll. Det har också talats om antalet nybyggda lägenheter, men man har glömt att samtidigt nämna hur många lägenheter som rivits. För varje gång en beboelig hyresfastighet rivits har ju de människor som bott där tvingats flytta. När de sökt ny bostad har de ofta mötts av krav på insatser på 10000 och 20 000 kronor och hyror på 500 eller 700 kronor i månaden. Med den inkomstfördelning vi har i vårt land är det helt enkelt omöjligt för dessa människor att efterfråga nybyggda bostäder. Det är mot denna bakgrund jag framför önskemålet att regeringen skall upphöra att använda räntan som styrande medel och i stället vidtaga de direkt kontrollerande fysiska åtgärder som är nödvändiga. Vi måste göra på detta sätt, om inte utvecklingen skall stanna av eller om det inte rent av skall bli en tillbakagång. För inte länge sedan presenterades en utredning om markvärdestegringen, som vållat diskussion. Jag måste säga, att som socialdemokrat hade jag aldrig kunnat tro att såväl utredningens majoritet som dess minoritet efter så många års födslovåndor skulle presentera en gökunge, ett förslag som legaliserar den ohämmade markspekulationen. Jag hoppas att regeringen stoppar missfostret i papperskorgen och framlägger en proposition som utan vidare sätter stopp för markspekulationen och fastslår att all tomtmark för tätortsbebyggelse skall kontrolleras och prissättas av samhället. Om enskilda tomtjobbare köper mark till överpris, så skall byggenskap inte tillåtas på sådan mark. Vi kan i dag troligen undvara lantbruksnämndernas förköpsrätt. Låt det i stället bli en förköpsinstitution för tomtmark!

Samhället måste träda in och styra investeringarnas inriktning på ett annat sätt än nu. Jag måste säga, att under årets valrörelse var storfinansen med i större utsträckning än eljest. Jag gjorde faktiskt reflexionen: Försiggår det ett slags storkapitalistisk socialisering genom en koncentration av ägande och kapital på ett fåtal händer? För storhandeln och storindustrien är ägardemokrati helt främmande.

Mot denna bakgrund måste vi säga oss, att skall Hjalmar Brantings uttalande från år 1918 kunna följas, måste det bli en ökad aktivitet från samhällets sida inom industrien och företagsamheten över huvud taget. Vi har under senare tid också kunnat konstatera att det ena kapitalistiskt ägda företaget efter det andra krävt ekonomiskt stöd i ökad utsträckning från staten.

Företagen kräver alltså större lån från samhällets sida. Samtidigt gör den internationella utvecklingen att det behövs så stora investeringar, att inga enskilda och inga koncerner kan klara uppgiften med mindre än att samhället går in på ett annat sätt än nu. Jag frågar då: Varför ger inte staten sina bidrag i form av aktieteckning, så att staten verkligen kommer in i företagen? Jag tänker i det sammanhanget faktiskt på utvecklingen under 1300-talet då Bo Jonsson Grip ägde stora delar av Sverige. Om de stora företagen skall få ökad makt, har vi också rätt att kräva att samhället får gå in i företagen i större utsträckning. Det är vidare intressant att konstatera vilket livligt intresse som från borgerligt håll ägnas vissa högavlönade grupper under nu pågående konflikt. Varför visades inte samma intresse när arbetargrupperna förde sin avtalsrörelse i våras?

Det är självklart att detta skapar en situation på arbetsmarknaden som vi måste komma tillbaka till. I detta läge tror jag inte att samhället kan vara neutralt och säga: »Det är ovidkommande om man vidgar klyftan mellan låglönade och höglönade.» Jag läste i Svenska Dagbladet i dag att borgarråden i Stockholm får en lön på 115 000 kronor. Det betyder en höjning med 15000 kronor utan diskussion.

Är den en försörjningsinrättning för valda förtroendemän? Sådana företeelser kan icke en vanlig industriarbetare komma ifrån att begrunda. Herr talman! Jag skulle också vilja säga ett par ord om försvaret, som diskuterades redan i går.

Man skapade i den situationen en vid ram till följd av en fullständig felbedömning och avsaknad av kunnighet om den ekonomiska utvecklingen i övrigt liksom om den betydelse som en stark industri har även för försvaret. I dag har man vaknat till liv igen. Jag hörde i går »Gustav Vasa» Eliasson från Dalarna önska det ena och det andra och begära att det svenska försvaret skulle ta hänsyn till att vi behöver sysselsättning. Därmed kom han in på en tankegång som påstås ha legat bakom att vissa krigshandlingar ute i världen har kommit till stånd: industrien har velat ha avsättning för sina produkter. Om försvaret i dagens samhälle inte skall fungera på annat sätt än som en sysselsättningsorganisation, har det inte någon större uppgift att fylla. Jag tror att man måste tänka om på detta område. Vi måste lära våra gossar inom försvaret att våra ungdomar har rätt att kräva att bli behandlade som människovärdiga enheter med möjligheter att bruka sin hjärna själva.

Sådant har Sverige inte råd att lägga ner pengar på. Jag hoppas därför att denna diskussion angående försvaret — som jag hälsar med tillfredsställelse — inte skall leda till en reell försvagning av försvaret. Vi kan dock pruta åtskilliga miljoner och därmed även tvinga fram en rationalisering inom vårt försvar. Framför allt måste vi lära försvarets män att inte betrakta vår ungdom som robotar och som förbrukningsvaror. I dag är ungdomen annorlunda beskaffad än den var i min ungdom. Det är emellertid också självklart att försvaret liksom industrien och samhället över huvud taget måste följa med i utvecklingen. Vi kan icke avdela mer pengar än vad som är nödvändigt för att hålla sysselsättningen i gång inom en sektor, som ändå skulle kunna ge de många miljoner som behövs på andra fronter. Herr talman! Jag tycker att årets val och diskussionen kring detsamma på sitt sätt har gett en samhällsåterblick och en framtidsvy. Jag tror det är lyckligt för alla partier och för landet i dess helhet att den fria diskussionen inom partierna, mellan partierna, i press, i litteratur och i andra former kan fortbestå. Det är riksdagen angeläget att slå vakt om dessa för en sann demokrati och ett frihetsälskande folk väsentliga värden.

Herr talman! Remissdebatten är och förblir en sillsallad — det kan jag hålla med herr Lundberg om. För att nödtorftigt knyta ihop några synpunkter på två frågor, markfrågan och hjälpen till de handikappade med herr Lundbergs anförande, vill jag först säga några ord till herr Lundberg. Mittenpartierna är stora i orden, menade herr Lundberg, trots att de inte har majoritet i andra kammaren eller bland väljarna. I den mån detta är sant, har de väl lärt sig av herr Lundberg och hans meningsfränder, vilka inte heller har majoritet i andra kammaren eller i valmanskåren men ändå har bildat regering. Under de senaste 28 riksdagarna har socialdemokraterna inte haft majoritet i andra kammaren mer än fyra riksdagar, och det torde nog dröja åtskilliga år — det hoppas och tror jag — innan socialdemokraterna åter får majoritet i andra kammaren. Att de trots resultatet av höstens val får majoritet vid gemensamma voteringar nästa år är ju en ofrånkomlighet som behandlats tidigare, och beror på vår ofullkomliga författning. Om herr Lundbergs hårda ord mot centerpartiet skall anses befogade måste centerpartiet radikalt ha ändrat sin politiska uppfattning under de senaste tio åren — då de samregerade med herr Lundbergs meningsfränder — vilket jag icke anser att det har gjort. Sedan övergår jag, herr talman, till de två frågor jag nämnde, Vad var det som avgjorde valet? Det är inte så lätt att svara på den frågan. Som vanligt var det ett mönster där trådarna löpte i viss riktning. Det är fullt klart att trådarna i mycket liten utsträckning löpte till förmån för den sittande regeringens lösningar; trådarna var inte röda och de löpte inte mot en socialistisk lösning av problemen. Hur man än bedömer valutgången måste de frågor, som ventilerades i val rörelsen och som länge pockat på en lösning, tas upp till behandling. En av de mest aktuella är markfrågan, där regeringen länge försummat att ta ett initiativ. I det fallet håller jag med herr Lundberg om att någonting måste göras. Sedan markvärdekommittén i våras lade fram sitt betänkande, har snart alla remissinstanser sagt sitt ord. En lösning bör alltså snarast komma till stånd, så mycket mer som flera av de lösningar kommittén föreslagit inte är kontroversiella utan har accepterats av det stora flertalet remissinstanser. Vi väntar på ett initiativ från regeringen i denna fråga. En revidering av skattelagstiftningen bör genomföras, så att realisationsvinstbeskattningen och tomtrörelsebeskattningen inte förhindrar att utbud av mark kommer till stånd för det fortsatta samhällsbyggandet. De nuvarande reglerna är uppenbarligen till hinder för en önskvärd rörlighet på fastighetsmarknaden. Frågan om tomträtten har av någon egendomlig anledning blivit politiskt kontroversiell i många kommuner. Man har från icke socialistiskt håll ibland uppfattat tomträttslagstiftningen som ett påfund för att förhindra äganderätt till den egna tomten. Man tycks ha glömt att tomträttslagstiftningen infördes redan 1907 här i landet, förberedd av regeringen Staaff och genomförd av regeringen Lindman. Den är ett instrument, som i många fall kan användas av kommunerna för att underlätta en framtida sanering av samhällenas byggnadsbestånd. Men den är ingalunda något universalinstrument för att stoppa markvärdestegringen, vilket man många gånger får höra från socialdemokratiskt håll. Det bör inte heller vara en statlig angelägenhet att tvinga kommunerna att använda tomträtten, utan det bör vara kommunernas ensak att avgöra i vilken utsträckning de önskar använda den. Stockholms stad införde tomträtten redan från starten 1908 och använder den i dag hundraprocentigt i de fall där staden är ägare av den upplåtna marken — det är staden till 85 procent. Detsamma gäller Göteborg och Malmö, även om Malmö stad endast till ca 50 procent äger den mark som utnyttjas för samhällsbyggande. Men det var inte bara storstäderna som tidigt insåg fördelarna av tomträtten. Landskrona införde den 1909 och använder den nu till 93 procent, Ängelholm införde den 1913 och använder den till 90 procent, och Marstrand införde den 1918 och använder den till 100 procent. Detta är några exempel av många på mindre städer som använder tomträtten. Mot det kan jag ställa Kiruna som införde tomträtten först år 1958 och endast använder den till 10 procent av den kommunägda marken. Varför har då tomträtten inte i större utsträckning kommit till användning? Svaret är entydigt från de tillfrågade kommunerna: man har inte råd. De pengar som lagts ned på inköp av tomtmark måste så snabbt som möjligt komma tillbaka för att användas på nytt. Det är ett oavvisligt krav att det förslag, som markpolitiska kommittén lade fram för flera år sedan, om ekonomiskt stöd till kommunerna för förvärv av mark blir genomfört på initiativ av regeringen. Varför har regeringen i detta fall ej gått från ord till handling? Men även om kommunerna får denna ekonomiska hjälp, bör en översyn av tomträttsreglerna ske. Efter 60 års erfarenhet bör det finnas åtminstone några detaljer som behöver justeras. Kommunerna bör få rätt att ta ut en engångsavgäld av tomträttsinnehavaren för investerat kapital i sanering och samhällsbyggande. Man kommer i så fall att underlätta användandet av tomträtten i de fall då detta är motiverat. Låt mig emellertid klart säga ifrån att det ofta är önskvärt att både tomträtt och äganderätt används av kom munen vid upplåtelse av tomter, så att valfrihet föreligger för egnahemsägare. Kommuner bör själva kunna avgöra var det ur samhällets synpunkt är önskvärt att man tillämpar tomträtt och var äganderätt är att föredra. Dessutom bör avtalsperioden för tomträtt då det gäller bostadsbyggande sänkas från nuvarande 20 år till 10 år. Den i kommittén kontroversiella frågan var förköpslagen. Socialdemokraternas linje — de föreslog en generell förköpslag — kan jag under inga förhållanden acceptera. En sammanställning av remissvaren kommer säkerligen också att visa att den lösningen icke heller accepterats av remissinstanserna. Enligt socialdemokraternas förslag skulle kommunen själv vara beslutande instans i en fråga där kommunen dessutom är part i förvärvsärenden. Kommunallagens kompetensregler, där det vagt finns angivet vad en kommun får göra och inte får göra, avhjälper inte den nackdelen. En generell förköpslag enligt socialdemokratisk modell kommer sannolikt att i släptåg få en mängd överklagningar av kommunala beslut, så att man utan överdrift kommer att kunna tala om administrativt krångel. Men behövs då över huvud taget någon kommunal förköpslag? Ja, skälet för att en sådan behövs är att en ökad kommunal markberedskap är nödvändig; det underlättar både den långsiktiga planeringen, detaljplaneringen och en successiv utbyggnad av samhället. Det ger dessutom kommunen, som har att svara för samhällsplanering och bostadsförsörjning, större möjligheter att till byggare upplåta den mark som erfordras för ett samlat rationellt byggande. Men jag vill samtidigt fästa uppmärksamheten på det ansvar som vilar på kommunerna för att fördelningen av marken mellan olika byggherrar görs på ett oväldigt och ur samhällsbyggandets, näringslivets och de bostadssökandes synpunkt rationellt och riktigt sätt. Många synder har begåtts och begås fortfarande mot denna regel. För egen del är jag emellertid övertygad om att de övertramp som gjorts och som påtalats av en vaken och kritisk press och opposition icke varit till fördel för den part som gjort övertrampen. Om man alltså är ense om att en ökad kommunal markberedskap är erforderlig, så bör man kunna finna en annan lösning på problemet än att bara hänvisa till rådande och reviderade expropriationsregler. Självklart bör i första hand frivilliga överlåtelser eftersträvas, men även sedan den nu arbetande expropriationsutredningen avgivit sitt betänkande torde så många frågetecken kvarstå beträffande tidsåtgång, värderingsförfarande och expropriationskostnader att det finns anledning att inte släppa tanken på en kommunal förköpsrätt, grundad på expropriationsrättens regler. När en markägare beslutat sig för att sälja mark som enligt expropriationsreglerna kan exproprieras av kommunen bör det strängt taget vara både säljare och köpare likgiltigt om kommunens förvärv sker i samband med det mellan dem avtalade köpet eller sedan detta gjorts. Snarare bör det vara en fördel att kommunernas förvärv sker i anslutning till försäljningen och inte genom expropriation sedan försäljningen skett. För att förebygga den rättsosäkerhet som kan bli en följd av en generell förköpslag måste man skapa en från kommunen helt fristående instans som beslutar när förköp får äga rum, d.v.s. huruvida de med expropriationsreglerna samordnade förköpsvillkoren gäller. Om denna instans skall vara Kungl. Maj:t som nu eller om funktionen skall överflyttas till länsstyrelsen eller till expropriationsdomstol kan man diskutera. Mycket talar för det sista, även om en personell förstärkning i så fall måste till. Vi bör som lagstiftare alltid hålla i minnet att en ny lagstiftning, som förutsätter ett mer komplicerat samhällsmaskineri, alltid måste följas upp av ökade personella och ekonomiska resurser, om man inte, som tyvärr ofta nu sker, vill minska rättssäkerheten. En förutsättning för ett tvångsvis genomfört kommunalt markförvärv borde vara en Översiktlig planering, d.v.s. en regionplan, generalplan eller dispositionsplan, som i stora drag redogör för kommunens samhällsplanering. Det räcker inte att den förtroendeman eller tjänsteman som är satt att handha de markpolitiska uppgifterna i kommunen har planen i huvudet, som nu ofta är fallet, om det över huvud taget finns något plantänkande i kommunen, vilket inte alltid är förhållandet. Förtroendemannen eller tjänstemannen är inte odödlig, och förflyttningar till annan kommun av bådadera förekommer. Och då står kommunen där med sin plan. Ett sammankopplande av en kommunal plan och en blivande förköpslag har mycket som talar för sig. Det är möjligt att förefintligheten av en sådan plan kan förenkla förfarandet då det gäller förköpsbeslutet, liksom den nu underlättar beslutet då det gäller expropriationstillstånd. Då förköpsfrågan ändå alltid måste avgöras i sin senare del hos expropriationsdomstol, torde knappast mycket vara vunnet med att bespara domstolen beslutet att förköp skall få äga rum. Låt oss hoppas på nya friska tag för att få markfrågorna lösta inom rimlig tid, gärna i samförstånd, herr inrikesminister, och låt oss också få se förslaget om ekonomiskt stöd åt kommunerna för förvärv av mark genomfört! Men hoppas i det senare fallet inte på någon aldrig sinande guldström på grund av de nya skattereglerna! En beräkning är visserligen svår att göra, men enligt kommitténs försök till bedömning kommer de framtida skatteintäkternas ökning att stanna vid blygsamma 60 miljoner kronor, till staten 35 miljoner och till kommunerna 25 miljoner. Bättre krafttag behövs för att klara kommunernas behov av förbättrad markberedskap. Om herr Bohmans egendomliga tal i går om mittenpartiernas vänstervridning syftade på markpolitiken, måste jag för min del göra honom besviken med att konstatera, att jag i det fallet inte anser mig ha något att ångra. Men om man alltså från det allmänna har den uppfattningen, att kommunerna bör öka sin markberedskap och att mark Priserna bör hållas nere, bör detta inte endast gälla beträffande enskilda ägares markinnehav. Det bör också gälla mark i allmän ägo. Stat, kyrka och universitet bör föregå med gott exempel då det gäller att till kommunerna försälja den mark som behövs för samhällsbyggandet. Jag kan icke acceptera jordbruksministerns förra året lämnade svar att domänverket vid försäljning av mark till kommun bör fordra upprättad detaljplan för att underlätta markvärderingen. Samma svar kan självfallet en kommun få av enskild markägare, när förhandlingar inleds om försäljning eller expropriation. Skall kommunen ha en tioårig markberedskap, är det orimligt att begära detaljplan redan vid förvärvet av råmarken. Att det är lättare att värdera innebär för övrigt endast att den oförtjänta markvärdestegringen stannar hos säljaren i stället för hos kommunen, där den icke är oförtjänt beroende på kommunala investeringar, i ledningar, gator och vägar. Se till att domänverket får ändrade instruktioner! Jag övergår så, herr talman, till den andra frågan, som jag skulle vilja beröra med några ord, nämligen frågan om de handikappade. Det gäller samhällets skyldigheter mot de handikappade. Dess bättre torde det inte råda mer än en mening om att samhället har långt gående skyldigheter i det fallet. När vi andra som kommit till världen friska och fullt arbetsföra unnar oss den standardstegring och de fördelar som vår produktionsstegring möjliggör, bör vi också komma ihåg de skyldigheter som vi har mot de sämre lottade. I den mån det står i vår förmåga att hjälpa och lindra de handikappades bördor ekonomiskt eller på annat sätt bör det också ske. Den pågående handikapputredningen får inte hindra att redan nu alla de åtgärder vidtages, som kan göras för att så fort som möjligt hjälpa de handikappade. Vi kan i annat fall riskera att till en framtid hänskjuta åtskilliga reformer, som utan svårighet borde kunna genomföras redan nu. Det bör heller inte råda någon tvekan om att vid den avvägning rörande samhällets resurser, som alltid måste ske, står stödet till de handikappade i särklass. Det finns ett tankeväckande uttalande i arbetsmarknadsutredningens betänkande, som avgavs i december 1964. Där står ordagrant: »Möjligheterna att placera partiellt arbetsföra i arbete varierar med konjunkturerna men det är självfallet också beroende av arbetsförmedlingens och arbetsvårdens allmänna resurser.» Det innebär alltså att dåliga konjunkturer och bristande resurser går ut över dem som bäst behöver hjälp! Man konstaterar också att det råder ett klart samband mellan ökningen av antalet arbetsvårdssökande och den statliga arbetsvårdens resurser. Där det inte lönar sig att söka råd och hjälp, där söker man inte råd och hjälp.

Målet för de handikappades sysselsättning bör vara den allmänna arbets marknaden, men dit kan tyvärr endast en del nå. För många fordras därför en slusstrappa som slutar redan vid den skyddade verkstaden. En sådan slusstrappa diskuteras i samband med inrättandet av ett rehabiliteringscentrum i Örebro. För de handikappades placering efter avslutad skolgång samarbetar visserligen skola och institution med de kommunala och statliga arbetsvårdsorganen. Möjligheterna till lämplig arbetsplacering av de handikappade ungdomarna är dock synnerligen små. En utökning av resurserna för arbetsprövning och bedömning, praktiska och teoretiska yrkesinriktade utbildningsvägar samt vidgade möjligheter till samarbete med den öppna arbetsmarknaden bör ha högsta angelägenhetsgrad. För att bereda ungdomarna och deras familjer ett fullgott stöd efter avslutad skolgång måste den sociala verksamheten ges vidgade resurser i personellt och organisatoriskt hänseende liksom förutsättningar för uppföljande av ungdomarna efter det att skoloch yrkesutbildningen är avslutad. Det är glädjande att undervisning och utbildning för handikappade barn har kommit i gång på ett flertal platser i vårt land. Den omsorg och omtanke som personalen på Bräcke Östergård i Göteborg ägnar svårt handikappade barn och ungdomar gör på en besökare ett outplånligt intryck. Men det får inte stanna vid utbildning. I så fall blir bördan kanske bara tyngre att bära för de undervisade och utbildade och för deras anförvanter, om inte utbildningen leder till ett för både de handikappade och samhället meningsfullt arbete — om det finns förutsättningar för ett arbete. Arbetsvården har här en stor uppgift att fylla. Länsarbetsnämnderna måste få de resurser som erfordras för att i framtiden limna den hjälp som behövs. Genom stiftelsen Fokus har i ett tiotal städer byggts eller planerats bostäder för handikappade i anslutning till för dessa avpassade arbetsplatser. I förhållande till behovet är detta dock endast en ringa början. Samhället måste här på ett helt annat sätt än tidigare underlätta och stödja dessa insatser. Kommunerna måste vid samhällsplaneringen planera och bygga med tanke på att också handikappade har behov av för dem avpassade trafikleder och möjlighet att utan hjälp komma in i teatrar, biografer och andra offentliga lokaler. Utgifterna för sådana anordningar torde vara blygsamma. Det är vid planeringen som en viss fantasi och tankemöda erfordras. De flesta av våra ungdomar har numera sedan de kommit upp i körkortsåldern ett motorfordon av ett eller annat slag. Deras egna eller deras anförvanters inkomster möjliggör detta. Det borde då inte vara alltför mycket begärt att de handikappade och deras anförvanter får samma möjlighet inte endast i de fall då den handikappades arbete fordrar det utan också för att ge honom samma möjlighet som vi andra har att komma i kontakt med andra människor och få förströelse under sin fritid. Handikapputredningen bör behandla saken med den humanitära syn som vi har skyldighet att anlägga på en sådan fråga. För närvarande är stödet åt de handikappade alltför splittrat på en mångfald myndigheter på riksplanet, inom landstingen och inom primärkommunerna. Den som behöver hjälp måste vända sig till så många myndigheter att det fordrar mer än vanlig kunskap och intuition att hitta rätt instans för de skilda behov och önskemål, som föreligger. En fullständig överblick över hela fältet är praktiskt taget omöjlig för både myndigheter och de handikappade. Kontinuiteten i behandlingen av ett fall kan många gånger avbrytas av de trångt satta kompentensgränserna myndigheterna emellan. Oklarheten i an svarsfördelningen inbjuder dessutom många gånger till passivitet. Det finns betydande samordningsproblem för de myndigheter, som sysslar med de handikappades problem. Det är nödvändigt att handikapputredningen med det snaraste tar itu med dessa samordningsfrågor. Den samordning som behövs på det centrala planet bör klaras genom inrättandet av en handikappbyrå under socialdepartementet. Samma brist på samordning föreligger också då det gäller forskningsområdet. Det nu pågående arbetet är här splittrat på en mångfald institutioner. För att lösa dessa svårigheter bör ett handikappinstitut inrättas. Till detta skulle då föras så mycket som är praktiskt möjligt av den medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala, pedagogiska och tekniska handikappforskningen och den till denna hörande utvecklingsverksamheten. Både studiet av handikappen och metoderna att kompensera dem bör innefattas i institutets uppgifter. Jag slutar, herr talman, med den varmt kända förhoppningen att de handikappades situation så snart som möjligt skall förbättras. Helt kan vi tyvärr i de flesta fall inte kompensera deras handikapp. Men vi bör göra vad vi kan.